Herr talman! Lars Tysklind har frågat klimat och miljöministern hur hon avser att agera på EU-nivå för att förhindra att förbjudna bekämpningsmedel används inom EU och om hon kommer att agera nationellt för att förbättra informationsutbytet mellan relevanta myndigheter. Lars Tysklind har vidare frågat hur ministern kommer att agera för att svenska konsumenter inte ska behöva köpa frukt och grönsaker som innehåller farliga bekämpningsmedel. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Bakgrunden till Lars Tysklinds frågor är uppgifter i massmedierna om att Livsmedelsverket i sina stickprovskontroller av frukt och grönsaker från andra EU-länder hittat växtskyddsmedel som inte är godkända för användning i EU. Frågan om säkra livsmedel är viktig för både regeringen och myndigheterna. För att skydda konsumenterna har vi tillsammans på EU-nivå fastställt gränsvärden för vilka resthalter av växtskyddsmedel som får förekomma i livsmedel. Gränsvärdena sätts på så låg nivå som möjligt och efter noggranna vetenskapliga utvärderingar. Dessutom används säkerhetsmarginaler för att ytterligare öka konsumenternas säkerhet. När den offentliga livsmedelskontrollen hittar halter som överskrider gränsvärdet får produkterna inte säljas. Produktionslandets myndigheter meddelas också. Det företag som sålt partierna måste sedan visa upp felfria leveranser vid tre tillfällen för att få sälja sina produkter igen. Upptäcks halter som kan medföra akuta hälsorisker för konsumenterna kräver Livsmedelsverket att varorna ska dras tillbaka från marknaden. Dessutom skickas ett varningsmeddelande till övriga EU-länder. Vid sådana överskridanden agerar Sverige aktivt i Bryssel. EU:s medlemsstater är alla skyldiga att se till att endast godkända växtskyddsmedel används i produktionen i det egna landet. De ska också beivra olaglig användning. I Sverige ligger tillsynsansvaret för dessa frågor på kommunerna och länsstyrelserna. System för att förhindra att livsmedel som innehåller mätbara halter av förbjudna växtskyddsmedel i EU finns alltså på plats. De halter i europeiska produkter som de aktuella uppgifterna i medierna baseras på är mycket låga, i många fall så pass låga att de befinner sig på gränsen för vad som kan mängdbestämmas. Halterna innebär enligt Livsmedelsverkets bedömning inte någon hälsorisk för konsumenterna. När nyheten presenterades framställdes det som att resterna av växtskyddsmedel i livsmedel var ett resultat av icke-godkänd användning i EU. Vid närmare granskning har det visat sig att merparten av fynden har andra orsaker. Det gäller bland annat rester av växtskyddsmedel som var godkända för användning när proven togs men som nu inte längre är godkända, prover från frukt och grönt producerat utanför EU, eller miljöföroreningar. Om växtskyddsmedel används olagligt inom EU är det oacceptabelt. Det är samtidigt viktigt att uppgifter som presenteras är korrekta och inte i onödan skapar oro. De berörda myndigheterna, Livsmedelsverket och Kemikalieinspektionen, samarbetar sedan lång tid när det gäller frågor om godkännanden av växtskyddsmedel och gränsvärden för växtskyddsmedel. Regeringen bedömer inte att det finns skäl att se över formerna för det samarbete myndigheterna har vad gäller att skydda konsumenter för risker med växtskyddsmedel.

Herr talman! Det finns egentligen en koppling till den förra frågan, för även om det nu handlar om bekämpningsmedel är det ju också en fråga om konkurrenskraft. Jag tackar för svaret. Jag har inga synpunkter på att det är landsbygdsministern som svarar i stället för klimat och miljöministern, utan det accepterar jag naturligtvis. Men tyvärr tycker jag inte att svaret är riktigt klargörande utifrån min frågeställning. Naturligtvis håller jag med om det som ministern säger i sitt svar, att gränsvärdena ska sättas lågt så att det innebär minimal risk för vår hälsa, och att det är viktigt att överträdelser av gränsvärdena får konsekvenser. Landsbygdsministern framhåller också i sitt svar att de halter av bekämpningsmedel som har hittats i europeiska produktioner, och som de facto är förbjudna inom EU, är väldigt låga och inte innebär några sannolika hälsorisker. Visst, det kan säkert vara så. Men det är egentligen inte det som frågan handlar om. Jag kan hålla med om att man naturligtvis inte ska skapa onödig oro i samhället kring detta. Men det borde ju inte finnas några rester av de här bekämpningsmedlen där över huvud taget. Att överskrida gränsvärden är en sak och rester av förbjudna ämnen en annan sak. Om man i Europa använder ämnen som är förbjudna kan det i förlängningen kopplas till konkurrenskraft. Det finns en tydlig orsak till att de är förbjudna i EU. Det handlar då inte minst om hormonstörande ämnen. Forskningen visar att det är olika från fall till fall hur farliga halterna är. Det beror på vem och i vilket skede av livet man får i sig dem och så vidare. Jag tycker nog att vi skulle kunna vara överens om att vårt kontrollsystem borde optimeras och att det borde finnas rutiner mellan våra myndigheter så att all kunskap utnyttjas fullt ut. Om Livsmedelsverket vid sina stickkontroller hittar rester av ämnen i frukt och grönt som är förbjudna inom EU, och dessa produkter de facto är odlade inom EU, ska man automatiskt larma om detta och inte bara fokusera på gränsvärdet i sig. I och med att det är förbjudet bör det slås larm helt oberoende av om halterna ligger över eller under gränsvärdet. Min fråga kvarstår till ministern om han tycker att vi verkligen utnyttjar våra resurser och kunskaper på ett optimalt sätt för att förhindra att det finns rester av växtskyddsmedel i frukt och grönt i Europa som inte borde finnas där.

Herr talman! Trots att vi har regelverk och kontrollsystem på plats för att trygga människors hälsa och säkra livsmedel är det givetvis naivt att tro att det aldrig skulle ske några överträdelser. Det är därför vi har de här kontrollfunktionerna. I det fall som nu uppmärksammats i medierna visade det sig att det fanns andra troliga förklaringar till att Livsmedelsverket hittade växtskyddsmedel som inte är godkända i EU. Jag kan försäkra Lars Tysklind om att Sverige agerar tydligt på flera plan, och vi har god kontroll och goda rutiner för att följa upp detta. Jag har fullt förtroende för hur myndigheten jobbar med dessa kontroller för att kunna larma inte bara svenska konsumenter utan andra länder när det uppstår fall som kräver det.

Herr talman! I enskilda fall går det säkert att hitta förklaringar så att man kan lägga dessa åt sidan. Förtroendet för myndigheterna var för sig har jag nog inte så många synpunkter på. Men precis som ministern sa är det naivt att tro att det inte finns överträdelser. Det är egentligen det som min frågeställning handlar om. I Ekots radiointervju var det uppenbart att Livsmedelsverkets fokus ligger på gränsvärden. Det är bra, men det skulle vara ännu bättre om man rutinmässigt registrerade rester av ämnen som inte borde finnas i dessa livsmedel över huvud taget. Den kunskapen skulle man sedan kunna föra vidare på ett bra sätt, inte minst till de länder som berörs. Kemikalieinspektionen framför i samma intervju att Livsmedelsverkets kontroller är ett mycket bra sätt att upptäcka felanvändning av bekämpningsmedel och ta vara på den kunskapen. Kemikalieinspektionen har tillgång till och använder den EU-databas som innehåller alla dessa ämnen. Men det gör uppenbarligen Livsmedelsverket inte vid sina rutinkontroller. Det är positivt att det generellt är betydligt mindre rester av bekämpningsmedel i svenskproducerade livsmedel jämfört med EU-snittet. Det är ännu ett svenskt mervärde som vi givetvis ska ta vara på i marknadsföringen. Jag är inte riktigt nöjd med ministerns svar. Jag uppmanar ministern att agera för att optimera informationsutbytet mellan de relevanta myndigheterna så att all kunskap tas till vara. Informationsutbyte gäller både nationellt och på EU-nivå. Konkurrens på lika villkor togs upp i den tidigare debatten, och det ska vara nolltolerans mot bekämpningsmedel som över huvud taget inte ska användas inom EU. Att man använder dessa beror ju till stor del på att det gör fördelar i produktionen.

Herr talman! Regeringen kommer tillsammans med aktuella myndigheter att fortsätta att agera för att ständigt förbättra och utveckla livsmedelssäkerheten och för att vi ska ha en ansvarsfull kemikalieanvändning. Att det förekommer uppmätbara halter av växtskyddsmedel i livsmedel är inte lika med att det finns en risk för människor och miljö. Teknikutvecklingen har gjort det möjligt att upptäcka mycket låga halter av växtskyddsmedel som inte har den konsekvensen. Vi ska inte se det som ett hot utan som en tillgång att vi har en mycket bra teknik för att upptäcka också väldigt låga halter. Gränsvärdena förändras också över tid genom den teknik som finns för att upptäcka aktuella kemikalier. Lägstanivån sänks kontinuerligt i samband med att tekniken utvecklas. Jag har stort förtroende för den myndighet som hanterar dessa frågor. Man gör det på ett mycket ansvarsfullt och långsiktigt sätt.

Herr talman! Jag tackar för diskussionen. Vi är nog i grunden överens om att vi ska ha kontroller som fungerar och att det inte ska finnas rester av bekämpningsmedel i frukt och grönt som inte borde vara där. Att jag lyfte upp frågan beror inte så mycket på gränsvärdena. Precis som ministern säger är det viktigt att vi följer forskningen så att gränsvärdena justeras och sänks om farligheten ökar. Det gäller inte minst det jag lyfte upp tidigare om hormonstörande ämnen. Här visar forskningen att det är svårt att bestämma vilken halt som är farlig eller ofarlig för enskilda individer. Det är en av huvudinriktningarna. Jag har stort förtroende för att Livsmedelsverket hittar de produkter där gränsvärdena överstigs, och det ska vi, precis som ministern sa, inte se som ett hot utan som en tillgång. Något jag nu har upprepat några gånger och som ministern berörde i sitt svar men inte klargjorde om han tänker agera i eller inte gäller att man inte utnyttjar den kunskap som finns och samverkar på ett optimalt sätt. Men jag hoppas att signalen är att arbetet fortsätter så att detta kan utvecklas på ett bra sätt.
Herr talman! Det är viktigt att vi har växtskyddsmedel för att kunna ha ett livskraftigt jordbruk. Men vi måste kunna producera livsmedel av hög kvalitet utan att äventyra människors hälsa eller miljön. Jag tror att Lars Tysklind och jag är överens om att säkra livsmedel måste stå i fokus. Jag kan garantera att Livsmedelsverket, som ansvarar för dessa frågor, utvecklar sin teknik, följer forskningen och samarbetar med andra som jobbar inom detta område för att hela tiden förbättra sig. Jag tackar Lars Tysklind för en bra och viktig debatt.